Herr talman! Det är Erik Holmkvist som tar för lätt på folkrörelsearbete. Jag skulle önska att betydligt fler människor både i det privata näringslivet och i förvaltningen hade folkrörelseerfarenhet. Folkrörelserna är en styrka för Sverige. Folkrörelserna är en viktig del av den svenska modellen och av vår demokrati. Men redan det förhållandet att Erik Holmkvist ställer den här frågan betyder att Erik Holmkvist kanske känner främlingskap för våra folkrörelser och att han underskattar folkrörelsernas betydelse. I motsats till Erik Holmkvist anser jag att folkrörelsearbete är något positivt och att erfarenhet från demokratiskt arbete i föreningar och organisationer fostrar till samarbete och hänsynstagande. Jag förstår uppriktigt sagt inte, herr talman, hur en ledamot av Sveriges riksdag kan drista sig att ställa denna folkrörelsefientliga fråga. Självfallet diskrimineras inte erfarenhet från privat verksamhet eller privata företag av att man har erfarenhet från folkrörelse — i idrottsrörelsen, i bildningsorganisationerna, i nykterhetsrörelsen, i politiska partier och i många andra folkrörelser. Jag måste erkänna att jag blev mycket överraskad när jag läste att en ledamot av Sveriges riksdag hade ställt denna fråga. Jag hade inte räknat med att någon i just denna kammare, där det så många gånger har betonats och bevisats att folkrörelserna har så stor betydelse för vår demokrati, helt plötsligt ifrågasätter folkrörelsernas betydelse och styrka för vår demokrati.
Herr talman! Industriministern gör en tolkning som jag tror att den som läser min fråga ställer sig mycket frågande till. Ingen påstår att det är något fel att ha arbetat i Folkrörelsesverige — långt därifrån. Jag tror att industriministern med sin bakgrund i Folkets hus-rörelsen mycket väl vet att det kan vara en styrka. Men utformningen av annonsen begränsar ju faktiskt de sökandes antal. Vad är det för fel att arbeta i privat verksamhet? Vad är det för fel att under sitt verksamma liv arbeta i privata företag, industriministern? Man skall alltså inte med de erfarenheterna kunna söka ett jobb på Industricentrum i Skellefteå eller någon annan ort i Sverige. Det är ganska avslöjande, tycker jag, att industriministern faktiskt kräver detsamma som annonsören, att det är ett extra plus att ha arbetat i Folkrörelsesverige.
Herr talman! Det är självfallet inte på något sätt diskriminerande, Erik Holmkvist, eller negativt att ha arbetat i privat verksamhet. Den största delen av vårt näringsliv är faktiskt privat. Mängder av svenskar har därför naturligen varje dag erfarenhet av näringsliv i privat regi, inte minst de många småföretagarna. Försök inte blanda bort korten på den här punkten, Erik Holmkvist! Det kan inte i något sammanhang vara något negativt för någon människa att ha stiftat bekantskap med den värdegemenskap som finns i våra organisationer och folkrörelser. Att ha erfarenhet från föreningar och organisationer — politiska, religiösa, idrottsorganisationer eller bildningsorganisationer — måste vara en styrka för människan och därmed också för samhället.
Herr talman! Det är inte negativt, säger industriministern, att ha arbetat i privat verksamhet. Det är heller inte negativt att ha arbetat i exempelvis Folkets Hus-rörelsen. Inget av detta är negativt, som jag ser saken. Men den åsikt som industriministern gör sig till tolk för och annonsens utformning innebär att man faktiskt blir diskriminerad om man har arbetat i privat verksamhet. Utformingen av annonsen är sådan att det är ett plus att ha arbetat i Folkets Hus-rörelsen — inte att ha arbetat i privat verksamhet. Den begränsningen, industriministern, bör utgå i fortsättningen ur all den annonsering som de statliga organen genomför. Vi skall aldrig begränsa antalet sökande på detta sätt.
Herr talman! Nu ber jag faktiskt Erik Holmkvist att läsa annonsen. Det står inte att det är en förutsättning eller ett villkor att man har folkrörelsebakgrund för att man skall kunna komma i fråga. Det står att man gärna kan ha folkrörelsebakgrund. Det är en styrka. Jag upprepar att jag skulle önska att fler människor i vårt land —i det privata näringslivet, i det statliga och i det kooperativa näringslivet och kanske också i Sveriges riksdag och i förvaltningen — hade folkrörelsebakgrund och erfarenheter av folkrörelseorganisationer. Detta betyder självfallet inte att andra erfarenheter, t.ex. av det privata näringslivet, skulle vara skadliga. Slutligen: Det ankommer på styrelsen och verkställande direktören att rekrytera personal till stiftelsen, och jag har fullt förtroende för Industricentrums styrelse och verkställande direktör på den här punkten.
Herr talman! Mycket kort vill jag säga att jag tror att den här debatten kan vara avklarad. Jag hävdar ändå alldeles bestämt, industriministern, att det inte kan finnas något rimligt skäl att göra en begränsning av de sökande i annonsen då man söker personal till statens företag genom att säga att de gärna skall ha folkrörelsebakgrund. Det är inte negativt, men varför skall det framhållas då det kanske är minst lika positivt att ha arbetat i privat verksamhet då det gäller den här stiftelsens verksamhetsområde? Vi kan vara överens om, industriministern, att detta egentligen är ett oskick och att vi behöver säga ifrån att annonserna inte bör se ut på det här sättet.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag stödjer principen att elever i grundskolan i allt större omfattning skall erhålla extra ledigheter utöver de ordinarie loven. Avsikten med föreskrifterna är inte att eleverna skall ha en ovillkorlig rätt till ledighet under pågående läsår. Däremot skall eleverna i vissa situationer kunna få ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Jag anser inte att det skall vara en rättighet för elever att få ledigt för t.ex. badeller skidsemestrar under pågående läsår. Skolan har en viktig funktion att fylla. Skolan är inte en arbetsplats som man tar ledigt från när det passar en själv. Det är en skyldighet att gå i skolan. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om ett antal elever är frånvarande från skolarbetet, och dessutom vid olika tidpunkter, förrycker detta på ett olyckligt sätt arbetet för resten av klassen. Avslutningsvis vill jag framhålla att en elev givetvis skall kunna få ledigt under annan tid än lovtid då det finns särskilda skäl för detta av t.ex. social eller annan jämförlig art.
Herr talman! Jag måste faktiskt börja med att säga att jag är mycket glad över att jag har ställt frågan. Jag måste nämligen säga till talmannen — som debuterar —, kammaren och åhörarna på läktaren att det inte är så vanligt att en representant för oppositionen tackar för svaret och säger till statsrådet: Detta är ju ett alldeles utmärkt svar! Det är i sak i varje detalj, nästan, tillfredsställande för mig. Möjligen, herr statsråd, är det en litet olycklig formulering, som kanske har kommit till i all hast: ”Skolan är inte en arbetsplats som man tar ledigt från när det passar en själv.” Det är väl ändå inte riktigt så på några arbetsplatser att man alltid kan ta ledigt när det passar en själv. Men, som sagt, i övrigt är svaret alldeles utmärkt. Än en gång uttalar jag min stora tillfredsställelse och tackar statsrådet. Nu gäller det bara för oss båda och för andra politiker att sprida den här uppfattningen i skolans värld och, inte minst, bland föräldrarna.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd vidta för att undvika att föreningslivets ekonomi försämras till följd av den väntade lönekostnadsutvecklingen i kommunsektorn. I dag vet varken Bo Lundgren eller jag om det ännu ej träffade avtalet får några oönskade konsekvenser för den kommunala ekonomin.

Herr talman! Enligt Kommunförbundet har landets kommuner räknat in en viss kostnad för ökade löner i de budgetar som man arbetar efter. Rekommendationen från Kommunförbundet var inför löneavtalen 4 96. Detta har man alltså som en buffert. Varje procent därutöver kostar primärkommunerna enligt Kommunförbundet ungefär 600 milj.kr. I dag vet, som jag sade, ingen av oss exakt var löneavtalen hamnar. Därför är det här en onödig debatt, ett onödigt spekulerande i vad konsekvenserna kan bli. Det är alltså inte fråga om något försök från min sida att skämta bort någonting, utan det är i allra högsta grad fråga om ett klarläggande av sakläget. Men det väsentliga — jag förstår att det är utgångspunkten för Bo Lundgrens fråga — är ju att oavsett var lönerörelsen i kommunerna hamnar, läggs de moderata besparingsförslagen — som enligt Kommunförbundet drabbar landets kommuner med 12 miljarder — ovanpå detta. Den utvecklingen har jag berört och jag har sagt att dessa moderata besparingar kan bli ett dråpslag mot landets föreningsliv, som ju när det gäller dess bas är så beroende av att ha ett stabilt samhällsstöd. Jag trodde att vi var ganska ense om att det är en nödvändighet för föreningslivet att ha denna trygghet i botten. Därtill skall självfallet komma möjligheter för föreningslivet att finansiera det som man vill göra, utöver det utrymme som de samhälleliga bidragen ger möjlighet till.

Herr talman! Oavsett var någonstans avtalen inom kommunsektorn hamnar, Bo Lundgren, läggs de moderata besparingarna ovanpå detta. Oavsett vilka kostnader, utöver dem som redan har lagts in i den kommunala budgeten, kommunerna får beroende på löneavtalen, läggs de moderata besparingarna, övervältringen av kostnader på kommunerna, ovanpå. Jag har redovisat vad Kommunförbundet har räknat fram, där säger man 12 miljarder. Jag kan inte gå i god för deras beräkningar. Jag har bara hänvisat till och redovisat det som man där har kommit fram till. Men, som sagt, det väsentliga är att den moderata politiken kan bli ett dråpslag mot landets föreningsliv. Det är vad jag har strukit under.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag är beredd att riva upp beslutet om båtregisterlag, eller om jag anser att lagen bör tillämpas och de berörda — således icke-registrerade — båtägarna uppspåras och bötfällas. Jag är inte beredd att föreslå riksdagen att riva upp lagen om fritidsbåtregister. Den har samma berättigande i dag som när den beslutades. Lagen skall självfallet tillämpas på det sätt som riksdagen beslutat. Detta innebär att den som inte följer lagen kan dömas till dagsböter.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Regeringsförslaget om att införa en lag om registrering av fritidsbåtar bifölls av en riksdagsmajoritet i fjolvåras. Vi moderater och folkpartisterna här i kammaren röstade mot förslaget. Regeringen motiverade förslaget med att den ville möjliggöra införandet av en obligatorisk ansvarsförsäkring för fritidsbåtar. Jag tror, herr talman, att det verkliga skälet var att förbereda en båtskatt. Vi skall inte här och nu diskutera sakfrågan utan det registreringsfiasko som har uppstått i och med att lagen införts. Av de ca 425 000 båtägare som före den 1 april i år skulle ha anmält sig för registrering har bara 130 000-140 000 varit laglydiga och skickat in sin anmälan. Resten, i runt tal 300 000 båtägare, har, som någon tidning skrev gjort myteri och inte registrerat sina båtar. Man kan säga, herr talman, att båtregistret har blivit en flop. Lagen sjönk direkt vid sjösättningen. Hitintills — de få dagarna sedan den 1 april — har regeringen inte reagerat. Den har inte, som jag pekar på i min fråga, velat överväga att upphäva en tokig lag — vilket vore det bästa — eller ta itu med de försumliga båtägarna och driva in böterna. I det svar som jag får i dag ger statsrådet klart besked: Lagen skall gälla, och de som inte vill registrera sig skall dömas till böter. Jag vill då ställa en följdfråga till statsrådet: Betyder det att alla de båtägare, i runt tal 300 000, som icke har följt lagen skall åtalas?

Herr talman! Låt mig först slå fast ett par ting. Filip Fridolfsson påstår att detta är inledningen till båtskatt. Jag var vid behandlingen av lagförslaget i kammaren mycket noggrann med att stryka under att den regering jag sitter i inte har någon avsikt att införa en båtskatt. Detta är ett från moderat håll ständigt upprepat påstående som saknar grund. Det andra jag vill säga är att ansvarsförsäkringen icke var ett motiv för regeringen. Det var ett tillägg från riksdagen, som jag inte har några invändningar mot, men likväl. Motivet för genomförandet av registret var sjösäkerheten och det att polismyndighet vid anmälan om stöld kan ha lättare att finna båten. Det är alltså ett förslag som skall öka säkerheten för de människor som använder sig av fritidsbåtar, någonting som är av värde för fritidsbåtlivet. I övrigt har jag bara konstaterat att lagen skall fortsätta att gälla och att de bestämmelser riksdagen lagt fast vid lagens antagande också fortsättningsvis skall gälla. Naturligtvis kommer polismyndigheter, åklagare och de myndigheter som har att hantera registret att hantera det på ett sätt som står i överensstämmelse med sans och förnuft.

Herr talman! Jag ställde en fråga om huruvida alla skulle åtalas och dömas som bryter mot lagen. Då sökte statsrådet räddningsplankan att tala om motivet. Jag kan nämna för kammaren och även för statsrådet att de myndigheter som skall ha tillgång till båtregistret är kronofogdarna, polisen, tullen, riksskatteverket, länsskattemyndigheten och de lokala skattemyndigheterna. Man är blind om man inte läser ut att det här är de fiskala tankarna som rör sig i statsrådets huvud. Men det var intressant att höra statsrådet än en gång bekräfta beskedet att regeringen nu med myndigheternas hjälp kommer att söka upp och döma alla dem till böter som icke har följt upp lagstiftningen i vad gäller båtregistreringen.

Herr talman! Jag har lärt känna Filip Fridolfsson som en noggrann politiker. Men det senaste påståendet, att jag skulle ha sagt att regeringen nu skulle gå ut och söka upp dem som inte har registrerat sin båt för att bötfälla dem, saknar all grund. Det hittade Filip Fridolfsson på alldeles själv. Men stå då för egna uttalanden och lägg dem icke i min mun! Jag har sagt att lagen skall vara kvar, att lagen skall tillämpas på det sätt som riksdagen har lagt fast. Om man skall bötfälla någon är en fråga för åklagare och polis, ingenting som regeringen har med att göra. Jag har också sagt att jag utgår från att de myndigheter som har att tillämpa lagstiftningen gör det på sedvanligt sätt, med användande av sans och förnuft.

Herr talman! Jag känner också statsrådet och jag känner hans noggrannhet. Jag har läst innantill vad statsrådet skriver ”att den som inte följer lagen kan dömas till dagsböter”. Alla de i runt tal 300 000 båtägare som inte har registrerat sig har ju brutit mot lagen. Då skall de enligt statsrådets här avgivna svar dömas till dagsböter. Det står också i propositionen. Det här är en allvarlig fråga för regeringen. Det är val i år. Båtägarna är många till antalet. Med familjemedlemmar och allt kanske det rör sig om en miljon röstberättigade. Jag förstår att statsrådet är orolig.

Herr talman! Mot bakgrund av det sista förstår jag också varför Fridolfsson försöker sprida dimridåer över denna lagstiftning och dess tillämpning, i stället för att använda sig av sin möjlighet att redovisa vad riksdagen har fattat för beslut. Jag har sagt att lagen skall tillämpas på det sätt som riksdagen beslutat. Jag utgår ifrån att Fridolfsson inte tycker att regeringen skall inta någon annan ståndpunkt än riksdagen. Regeringen skall inte gå ut och börja göra förändringar i en lag som riksdagen har beslutat om. Det tror jag inte att Fridolfsson skulle uppskatta särskilt mycket, varken när det gäller denna lag eller någon annan. Vidare har jag sagt att detta innebär att den som inte följer lagen kan dömas till dagsböter. Det är precis vad lagen säger. Därmed har jag inte sagt annat än att jag utgår ifrån att de myndigheter som har att tillämpa denna lag kommer att göra det med användande av sans och förnuft.
Herr talman! Jag vill inte åstadkomma, och behöver inte åstadkomma, dimridåer. Vi var emot denna lag. Lagen är fattad i demokratisk ordning av riksdagen, och då skall denna lag också följas. Jag har varit med så pass länge att jag känner till tågordningen på det området. Statsrådet svarar rejält och distinkt att lagen fortsättningsvis skall gälla. Det är inte tal om något annat. De som inte följer lagen skall man söka upp. De skall givetvis dömas till dagsböter i enlighet med vad som står i propositionen. Det är klara papper. Det är inte alls några dimridåer, i varje fall inte från min sida.
Herr talman! Får jag än en gång upprepa att ingen har sagt att man skall söka upp dem som inte registrerar sig. Däremot har jag sagt i svaret att lagen skall fortsätta att gälla. Registreringsskyldigheten gäller därmed för de båtägare som har båtar i den storleksklass och av den motorstyrka som omfattas av lagen. Om man bryter mot lagen, innebär det att man kan dömas till dagsböter. Det är vad riksdagen har sagt. Jag utgår naturligtvis ifrån att de myndigheter som har att tillämpa denna lagstiftning använder sans och förnuft, precis som myndigheter brukar göra vid tillämpning av lagar och bestämmelser som Sveriges riksdag har fattat beslut om. Jag noterar dock med tillfredsställelse att Filip Fridolfsson anser att av riksdagen fattade beslut skall fullföljas.
Herr talman! Statsrådet säger att han aldrig har sagt att de som bryter mot lagen i detta avseende skall sökas upp. Det är ett oerhört märkligt uttalande. På alla områden i samhället är lagbrytare ”offer” för myndigheter av olika slag, som vill komma till tals med dem. Det är t.ex. omöjligt att komma undan en lapplisa i detta land. De som har brutit mot lagen i detta avseende — det är för övrigt en mycket dålig lagstiftning — lugnar dock statsrådet med att bestämt säga att vi inte skall söka upp dem.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig, som jag har uppfattat interpellationen, dels om den svenska regeringens syn på Chile i jämförelse med hur den kom att uttryckas av Olof Palme år 1974, dels om jag i egenskap av invandrarminister är beredd att vidta några särskilda insatser för de chilenare som gömmer sig, dels om jag har några särskilda råd att ge dem. Frågorna har ställts mot bakgrund av uppgifter om att ett antal chilenska medborgare, bl.a. i Marks kommun, håller sig gömda efter att regeringen fattat negativa beslut i deras ärenden. Sverige har ända sedan militärens bryska maktövertagande i Chile hösten 1973 på olika sätt markerat sin inställning till regimen. Vi har gång efter annan fördömt förtrycket i Chile och brotten mot de mänskliga rättigheterna och bristen på demokrati. Vår kritik har framförts även direkt till företrädarna för militärregimen. Jag är därför övertygad om att regeringens syn på de politiska förhållandena i Chile är allmänt känd inte enbart i vårt land utan även utanför vårt lands gränser. På grund av förtrycket och förföljelsen av politiska motståndare i Chile har Sverige gett fristad åt ett stort antal chilenska flyktingar och deras familjer. I Sverige bor i dag nästan 20 000 personer med chilensk bakgrund. Chilenarna har kommit att bli den nionde största invandrargruppen i Sverige och är nu större än både den grekiska och den ungerska. Antalet asylsökande från Chile har under senare år ökat mycket kraftigt. Under år 1987 ansökte drygt 4 000 chilenare om asyl i Sverige mot knappt 2 000 personer året före. Som jämförelse kan nämnas att antalet år 1983 var drygt 400. År 1987 beviljade invandrarverket drygt 16 000 uppehållstillstånd åt utländska medborgare som bedömts vara flyktingar eller därmed jämställda. Av dessa var ca 2 200 chilenska medborgare. Det ökade antalet asylsökande från Chile har tidigare uppmärksammats i riksdagen. Jag har därför tidigare påpekat, att även om många av de chilenska asylsökande har tillräckligt starka politiska skäl för sina ansökningar, har långt ifrån alla kommit till Sverige av denna anledning. I stället har vi kunnat konstatera att sociala och ekonomiska skäl är de huvudsakliga motiven för att vissa chilenare lämnat sitt hemland. Vi har erfarit att resebyråer är inblandade i arrangemang för chilenare, som lockas hit med löfte om arbete och bostad. Vår vilja att bereda skydd till dem som alltjämt blir offer för militärdiktaturens övergrepp är emellertid helt oförändrad. Vi har i dag en mycket god kunskap om vad som sker i Chile. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät med de demokratiska krafterna i Chile. Genom skilda nationella, internationella organisationer och religiösa organisationer som arbetar för de mänskliga frioch rättigheterna får vi fortlöpande informationer. Regeringen bedömer att förhållandena i Chile efter kuppen inte nämnvärt har förändrats, förutom att förtrycket verkar utövas mer selektivt än tidigare under militärregimen. Jag har tidigare vid flera tillfällen här i kammaren redogjort för regeringens flyktingpolitik. I dessa sammanhang har jag erinrat om att Sverige inte utvisar personer till länder där de riskerar förföljelse. De personer i vilkas ärenden saken bedöms vara tvivelaktig får stanna enligt principen ”hellre fria än fälla”. Vidare har många erhållit uppehållstillstånd av starka humanitära skäl. Regeringen avslår däremot överklaganden från de personer som efter individuell prövning enligt utlänningslagens bestämmelser bedöms sakna tillräckliga skäl. Det övergripande ansvar som regeringen har för invandraroch flyktingpolitiken ställer krav på en fast och konsekvent praxis i de enskilda ärenden som kommer på regeringens bord. Vad beträffar interpellationens två sista frågor vill jag i ett sammanhang besvara dem mot bakgrund av vad jag här anfört. Besluten i asylärenden fattas utifrån den lagstiftning som gäller och kring vilken det råder bred politisk enighet i riksdagen. De personer som nu gömmer sig i syfte att undkomma verkställigheten av fattade beslut gör detta ytterst i strid mot de rättsregler som riksdagen beslutat om. Även om jag personligen kan förstå den besvikelse den enskilde känner efter att ha tagit del av ett negativt beslut av invandrarverket eller regeringen, måste jag bestämt understryka att undanhållande inte utgör någon lösning. I många fall kan det tvärtom komma att ytterligare försvåra den enskildes situation. En utvisad som anser sig ha skäl som tidigare inte prövats i ärendet, kan framföra dessa till den lokala polismyndigheten. Den skall bedöma om skyldighet enligt utlänningslagen föreligger att i stället för att verkställa utvisningsbesluten på nytt överlämna ärendet till invandrarverket. Jag kan således konstatera att vår utlänningslagstiftning och tillämpningen av den uppfyller mycket höga krav på rättssäkerhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det mångordiga svaret. Jag kan konstatera att Georg Andersson menar att regeringen inte bedömer läget i Pinochetjuntans Chile vara bättre i dag än vad som sades i det citerade talet som hölls av Olof Palme 1974. Men tyvärr innehåller statsrådets svar ingenting som med bästa vilja i världen skulle kunna uppfattas som hoppfullt för dem som tvingas hålla sig gömda. De chilenska barnfamiljerna och övriga i Mark som i dag skyddas av sina svenska vänner får veta att detta skydd tvärtom kan ”komma att ytterligare försvåra” situationen. Jag måste, Georg Andersson, säga att risken finns att. detta uppfattas som ett förtäckt hot.om möjliga repressalier. Det vore mycket bra om Georg Andersson preciserade sig på den punkten. Exakt på vilket sätt kan situationen för familjerna Gatica och Ascaretes försvåras på grund av att de tar emot sina svenska vänners beskydd? Om nu principen ”hellre fria än fälla” verkligen skulle gälla i praktiken, hur är det då möjligt, Georg Andersson, med en behandling som den småbarnsfamiljen Gatica utsätts för i dag? Jag har i min interpellation berättat om familjen som har ett minderårigt barn. Flickan har vistats på Assbergs förskola i ett och ett halvt år. Daghemspersonal, och föräldrar är chockade över att barnet nu inte enbart tvingas bort från denna sociala miljö utan även tvingas leva som vore hon brottsling, i vårt land. Detta sker efter myndigheternas och regeringens beslut. Av de ca 100 chilenska medborgare som är bosatta i min egen hemkommun, Mark, har en fjärdedel fått avslag när de begärt politisk asyl. Statsrådet avslöjar ett anmärkningsyärt betraktelsesätt när han hänvisar till att det stora antalet utvisningar-beror på att antalet flyktingar från Chile har ökat och uppger att det stora antalet asylsökande beror på att människor lämnar sitt hemland huvudsakligen av ”sociala och ekonomiska skäl”. Skall man betrakta dessa människor som lycksökare? Ett verkligt skydd till dem som ”alltjämt blir offer för militärdiktaturens övergrepp” — Georg Anders 'sons egna ord — skulle ha tagit hänsyn till följande politiska verklighet. Det finns en helt ny kategori flyktingar bland de chilenare som söker en fristad i Sverige i dag jämfört med för 10—15 år sedan. Många är unga och outbildade. De har insett att Pinochetregimen i det praktiska livet skadar dem, och de har deltagit i partipolitiskt obundna aktioner mot regeringen. Två sådana ungdomar, Carmen Gloria Quintana och Rodrigo Rojas, brändes levande efter en enda demonstration. Militär, halvmilitära element liksom civil polis deltar i denna och liknande förföljelser av politiskt aktiva som agerar utan att ha tagit partipolitisk ställning. Förföljelsen av dessa nya grupper tillhör den chilenska vardagen. Många av dem som finns här i Sverige har trakasserats men härdat ut i det längsta. De får svårt att vid det första förhörstillfället och en tid därefter exakt ange samtliga övergrepp som de utsatts för under en lång rad år. Till sist, när smärtgränsen nåtts, har de valt flykten. Som en flyktingkurator i Göteborg, själv flykting, sade: Att bryta upp från sitt land är ett oerhört svårt steg att ta — det gör man inte av lycksökeri. Finns det inte längre hos invandrarverk och regering insikt om de speciella problem som nya grupper av flyktingar har eller har haft? Inser inte Georg Andersson att militärjuntans förföljelser drabbar också personer utan partistämpel i dagens Chile? Och hur skall barnfamiljerna från Chile som nu gömmer sig i Mark någonsin kunna förstå ministerns bevekelsegrunder och tal om starka humanitära skäl?

Herr talman! Viola Claesson tycker att svaret var mångordigt. Det kanske ändå var för fåordigt. Det finns ju mycket att säga om den här frågan, och jag är ofta ute i bygderna och talar i dessa frågor. Ämnet är svårt och engagerar många, och det är en komplicerad verklighet som vi arbetar med. Det är ändå otvivelaktigt så att Viola Claesson har fel när hon i sin interpellation säger att utrymmet för flyktingar har minskat sedan Olof Palmes citerade tal hölls. Vi har aldrig tagit emot så många asylsökande i Sverige som under det senaste året. Vi har aldrig under efterkrigstiden gett uppehållstillstånd åt så många asylsökande flyktingar som under 1987. Utrymmet har således ökat successivt i Sverige, och jag är glad att kunna konstatera det. Det finns naturligtvis många fler som behöver en fristad i vårt land än dem som vi har tagit emot. Det är inte alla som lyckas ta sig hit. Men det förhållandet att man lyckats ta sig hit är inte i sig ett skäl för att man skall betraktas som flykting — varje ärende måste prövas individuellt. Viola Claesson talar om att bryta upp från sitt hemland och menar tydligen att detta måste betraktas som en så avgörande handling att personen därmed skall betraktas som flykting. Det är naturligtvis inte riktigt. Vi måste pröva varje enskilt ärende för sig, och vi kan då konstatera att många asylsökande från Chile under senare år inte haft politiska skäl som grund för sin resa till Sverige utan ekonomisk-sociala skäl. Jag moraliserar inte över detta, men vi måste sakligt pröva huruvida det finns sakliga bevekelsegrunder för resan till Sverige. Där sådana inte finns måste vi bibehålla möjligheten att säga nej. Vi har ändå inte, Viola Claesson, möjlighet att ta emot ett obegränsat antal flyktingar. Det vore intressant att föra en diskussion om hur Viola Claesson ser på en situation där vi skulle ha en fri invandring. I dag har vi mer än 9 000 människor ute i förläggningar som inte får plats i någon svensk kommun. Av dessa har 2 000—3 000 bedömts vara flyktingar. De har alltså bedömts ha sådana skäl att de har fått uppehållstillstånd, men de får inte plats i någon kommun, eftersom man inte anser sig ha det utrymmet. Detta är också en bit av verkligheten. Jag vill sedan svara på ett antal frågor som Viola Claesson ställde. Viola Claesson anmärkte på min formulering när jag sade att den som håller sig gömd därmed kan ytterligare försvåra sin personliga situation. Det är inte uttryck för några planerade repressalier. Det brukar dock med fog sägas att en väntan i vårt land på besked i det enskilda asylärendet humanitärt sett utgör en svår påfrestning. Livet i ett gömsle någonstans innebär naturligtvis en ytterligare förlängning av denna tid, under ännu större ovisshet. Huruvida de asylsökande håller sig gömda eller inte kan ju inte i sig påverka beslutet i de enskilda ärendena, utan dessa måste bedömas utifrån det sakliga underlag som finns i de enskilda fallen. Det är väl inte meningen, Viola Claesson, att genom ytterligare fördröjning skapa så svåra humanitära problem att vederbörande skall kunna åberopa dessa som skäl för att få stanna? Vi har liberaliserat vår praxis genom att säga att om ett barn har vistats i Sverige och gått i svensk skola under mer än tre terminer är det ett skäl som i sig är så starkt att, om inte andra skäl direkt talar emot, vi ger uppehållstillstånd. Självfallet skulle man kunna gå ännu längre, men detta är en liberalisering som vi har gjort under det senaste året. Det som vi i dagens läge anstränger oss för att göra är att förkorta väntetiderna, så att sådana här långa och svåra väntetider inte skall uppkomma. Jag betraktar inte dem som kommer hit äv sociala och ekonomiska skäl som lycksökare. Jag moraliserar inte över deras resa till Sverige, men vi måste ändå ha möjligheten att säga nej i de fallen. Vårt flyktingmottagande måste reserveras för dem som är flyktingar och som är i behov av skydd undan förföljelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka för de här kommentarerna, som jag tycker gav litet mer än alla sidorna i det skrivna interpellationssvaret. Jag ville inte ironisera över de många orden. Vad jag ville säga var att bland alla dessa ord fanns ingenting som skulle kunna ge ett hopp åt dem som i dag gömmer sig i Mark och för den delen också i övriga Västsverige och som hoppas att någonting skall hända. Däremot hänvisar Georg Andersson i sin kommentar till den liberalisering som han anser att det är att ett barn som gått i skolan här under mer än tre terminer skall behandlas på ett annat sätt. Jag noterar särskilt tacksamt att detta nämndes just nu. Jag har i min interpellation hänvisat just till ett barn som har gått i förskola under ett och ett halvt år. Detta borde vara ett sådant humanitärt skäl som statsrådet här nämnt. Jag hoppas verkligen att detta kan leda till en förändrad syn just på det fall som jag här har beskrivit och som är bara ett av många. Jag och många med mig —- verksamma inom fristadsrörelsen, många flyktingkuratorer som den som jag tidigare citerade osv. — menar att utrymmet har minskat, även om det kan påvisas att många fler har sökt sig till Sverige och att därför också fler får stanna här. Det gäller det politiska utrymmet för och sättet att betrakta dem som kommer hit — bland dem finns också nya kategorier, ett faktum som Georg Andersson inte kommenterade. Det kan vara fråga om människor utan partibok men med ett visst slags politisk medvetenhet som lett till att de trots allt har kämpat och blivit förföljda i Chile. Det är inte så enkelt, även om det nu finns sådana utomordentliga kanaler som statsrådet hänvisar till, att följa upp alla dessa fall. Man måste också kunna sätta tro till uppgifter som man inte kan kontrollera i detalj. Jag ber alltså om att invandrarministern tar hänsyn till det som jag här har tagit upp. Jag tror inte att de som i dag får hjälp av fristadsrörelsen och andra i Sverige ser det som en ökad svårighet. Just nu är enda hoppet för dessa familjer, för de unga paren utan barn och för de enskilda att de skall få denna hjälp. Det har skrivits tillräckligt mycket om detta, och det har debatterats tillräckligt mycket för att: Georg Andersson borde förstå att detta är någonting som känns som den sista lilla gnuttan hopp för dem som väntar på att synen från myndigheter och regering skall kunna ändras under den tid som de hålls gömda. Än en gång: Är det så att det finns hopp för den här unga familjen och flickan i Mark?

Herr talman! Om Viola Claesson med sin interpellation trodde att jag skulle gå upp här och ge några nya besked om asyl till dem som nu håller sig gömda, vet jag inte vilken lagstiftning hon tänkte sig att vi skulle använda. Viola Claesson är medansvarig för den lagstiftning som gäller. När regeringen har avslagit ett överklagande av ett utvisningsbeslut, fattat av invandrarverket, kan regeringen icke ompröva de besluten bara därför att den asylsökande gömmer sig och undanhåller sig verkställighet. Som jag sade tidigare: Om det finns nya skäl att anföra, har den asylsökande eller dennes ombud möjlighet att vända sig till polisen med detta, och då skall polisen överlämna ärendet till invandrarverket för prövning av dessa nya skäl. Är de nya skälen av politisk karaktär, kan ett eventuellt negativt beslut av invandrarverket överklagas till regeringen igen. Det är inte ovanligt att regeringen har att handlägga ärenden för andra gången efter det att nya skäl har redovisats — ibland också för tredje gången. Det föranleder som bekant mycket långa handläggningstider, men den ordningen måste vi följa. Till dem som håller sig gömda kan jag således bara säga: Finns det nya skäl, redovisa då dem till polisen. I annat fall måste det vara min uppgift att klart säga, att när vi har fattat beslut är avsikten att dessa beslut skall verkställas, om inte något alldeles nytt kan redovisas. Praxis med tre terminer i svensk grundskola är drygt ett år gammal. Jag har ofta refererat till denna praxis här i kammaren och i andra sammanhang. Det förvånar mig att Viola Claesson med sitt engagemang i dessa frågor betraktar detta såsom något nytt. Det är vad vi har kommit att tillämpa under det senaste året. Någon ytterligare liberalisering på det området är jag inte beredd att nu förorda. Vår ambition är att med olika medel förkorta handläggningstiderna. Därför har jag satt i gång ett mycket omfattande utredningsoch reformarbete på detta område. Sedan sade Viola Claesson att det numera kommer asylsökande från Chile av en ny kategori, sådana som inte har politisk tillhörighet. Ja, det är inte något alldeles nytt — det har förekommit tidigare också. Det krävs inte någon partibok för att få asyl i Sverige. Men det krävs att man har bedrivit en verksamhet av oppositionell karaktär mot regimen, en oppositionell verksamhet som har lett till risk för förföljelse eller att förföljelse har inträffat mot vederbörande och att det vid ett återvändande till hemlandet skulle innebära sådana risker. Det är det vi har att bedöma, och det är inte ovanligt att asylsökande från Chile fått uppehållstillstånd i Sverige, även om vederbörande inte har kunnat redovisa medlemstillhörighet till ett visst parti. I Chile finns ett mycket stort antal verksamma politiska partier som nu gemensamt rustar sig för kamp mot regimen i den folkomröstning som förhoppningsvis kan hållas till hösten. Det är naturligtvis ett önskemål från dessa partiers sida att så många som möjligt ställer upp i kampen i sitt hemland, för att om möjligt föra den kampen till ett lyckligt slut och få en ände på förtrycket. Det är inte heller ovanligt att flyktingar som har kommit till Sverige återvänder till Chile efter några år för att delta i den kampen. Vi ger i vissa fall t.o.m. resebidrag till flyktingar för en sådan hemresa. Det har under de senaste åren skett en ökning av antalet chilenska flyktingar som självmant har valt att resa hem till Chile. Under de tre senaste åren har 221 personer återvänt till sitt hemland på det sättet. Det kan möjligen också nyansera bilden något. Slutligen vill jag också ta tillfället i akt och säga att av många rapporter som vi har fått ifrån Chile har det bekräftats att ingen av dem som utvisats och återvänt till Chile har råkat illa ut.

Herr talman! Det senaste vi fick höra från talarstolen kan Georg Andersson knappast begära att vi skall uppfatta som några garantier. I detta inlägg tyckte jag mig märka en annan syn än den som beskrivs i det fyrasidiga skriftliga svaret på min interpellation, vilket har lagts ut här i kammaren. Där sägs bl.a.: ”Regeringen bedömer att förhållandena i Chile efter kuppen inte nämnvärt har förändrats” — dvs. jämfört med 1973-1974 - ”förutom att förtrycket verkar utövas mer selektivt än tidigare under militärregimen.” Jag vill gärna ha en förklaring till detta. Jag uppfattar situationen som i vissa avseenden sämre än den har varit tidigare. Är det möjligen så att den svenska regeringen trots allt, med hänvisning till de synpunkter som framfördes i det senaste inlägget, ser det som händer i Chile såsom en demokratiseringsprocess? Anser den svenska regeringen att alla de partier som har nämnts skulle kunna verka utan risk för att bli trakasserade och förföljda? Det är allt fler som deltar i förföljelsen. En förändring har skett jämfört med 1974. Att jag nämner just året 1974 beror på att Lisbet Palme höll ett tal i Göteborg inför bl.a. chilenska flyktingar som nu är hemmahörande i Marks kommun. Hon citerade då långa stycken ur ett tal som Olof Palme höll 1974. Har regeringen ändrat sin syn på vad som händer i Chile? Är det en demokratiseringsprocess på gång jämfört med 1973—1974, eller är det inte så? Jag vill ha ett klart besked på den punkten. Jag vill också hänvisa till vad Lisbet Palme sade för några månader sedan. Hon sade att det finns några fascistiska diktaturer kvar i världen, och att de allra värsta är Chile och Sydafrika. Detta sade hon till de församlade flyktingarna från Chile, vilka nu som jag antydde bor bl.a. i Marks kommun. Jag nämnde tidigare ett par familjer som gömmer sig i Marks kommun. Flickan i en av familjerna har funnits på daghem i ett och ett halvt år, på Assbergs förskola. Detta måtte väl vara någonting som ryms inom den praxis som Georg Andersson anger som ett led i de ännu mer liberala åtgärder som regeringen numera kan vidta, jämfört med tidigare. Jag vill inte diskutera enskilda fall eller kräva att få svar därvidlag. Men det här måste väl ändock vara ett exempel på ett sådant fall där man kan bedöma att det finns utomordentligt starka humanitära skäl.

Herr talman! Jag vill utnyttja även de här tre minuterna, eftersom detta är en viktig fråga. Tyvärr finns det inte så många åhörare här som kan ”avnjuta” debatten. Viola Claesson frågar efter garantier. Garantierna ligger i att ärendena ingående prövas. När det föreligger tveksamhet arbetar vi, som jag sade i mitt inledande svar, efter principen hellre fria än fälla. Enligt vår bedömning arbetar vi således med goda marginaler. Vi kan också med glädje konstatera att det i alla rapporter om återvändande efter utvisning har bekräftats att det inte har begåtts några misstag vid ärendenas behandling. Regeringens syn på förtrycket i Chile har inte ändrats. Chile är en förtryckarregim, en diktatur. Kampen mot denna diktatur och förtryckarregim måste fortsättas. Förtrycket har tagit sig andra former, från att kanske ha varit mera totalt har det blivit litet mera selektivt än tidigare, men detta vittnar inte på något sätt om att det pågår en demokratiseringsprocess. Jag har inte talat om utvecklingen i Chile i dessa termer. Däremot pågår det i Chile en kamp för demokratin, och många partier engagerar sig i kampen. Vi har kontakter med många av oppositionspartiernas företrädare. Dessa personer delar också vår syn när det gäller den svenska flyktingpolitiken. De konstaterar också att många lämnat Chile utan att vara politiska flyktingar. De som verkar i de många oppositionspartierna i Chile och som nu försöker samla sig inför folkomröstningen verkar självfallet inte utan risk. Därför tar vi emot och ger uppehållstillstånd åt fler chilenare än någonsin. Anledningen är den att vi även i fortsättningen vill ge fristad åt politiskt förföljda människor från Chile. Avslutningsvis kan jag upprepa att det under 1987 var inte mindre än drygt 2 000 chilenare som fick uppehållstillstånd i Sverige. Det är mera än någonsin och är inte uttryck för en snävare inställning till asylpolitiken när det gäller Chile än tidigare, snarare tvärtom.

Herr talman!

För kvicksilverexponering i arbetslivet gäller för närvarande kungörelsen om hygieniska gränsvärden, AFS 1984:5. Här fastslås ett högsta godtagbart värde på halten kvicksilver i luften. För hantering av kvicksilver är kungörelsen om Farliga ämnen, AFS 1985:17, samt om Laboratoriearbete, AFS 1987:14, tillämpliga. När kvicksilver 1966 tillfördes i lagtexten till 1949 års kungörelse, SFS 1949:211, var det troligen arbetare i klor-alkaliindustrin man tänkte på. Kungörelsen upphävdes 1983 och ersattes med en generell paragraf i arbetsmiljölagen . Siw Persson säger att det trots föreskrifterna om hygieniska gränsvärden inte finns några föreskrifter eller rekommendationer från arbetarskyddsstyrelsen om mätningar rörande kvicksilverhalten hos personal som yrkesmässigt exponeras för kvicksilver. Jag förmodar att vad Siw Persson menar är krav på provtagning för att mäta kvicksilver i blod eller urin.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 För de anställda i den bransch där kvicksilverexponeringen är högst, klor-alkaliindustrin, har arbetarskyddsstyrelsen, precis som Siw Persson säger, valt att arbeta med direkta rekommendationer till företagen. Dessa rekommendationer om mätningar av kvicksilver i blod och urin följs av företagen. Arbetarskyddsstyrelsen är beredd att utfärda föreskrifter om rekommendationerna inte följs. När det gäller exponeringen av personal inom tandvården har det genomförts undersökningar av halten kvicksilver i blod och urin. Det har enligt vad jag erfarit inte kunnat konstateras något samband mellan de olika symptom som tandvårdspersonal rapporterat och resultatet av de provtagningar som gjorts på blod och urin. Biologisk kontroll skulle således inte kunna utnyttjas för att förebygga sjukdom. Med hänsyn till vad jag sade om restriktivitet när det gäller biologisk provtagning skulle jag föredra att andra åtgärder sattes in för att minska riskerna för exponering av exempelvis tandvårdspersonal. Arbetarskyddsstyrelsen kommer att utfärda allmänna råd för tandvårdspersonalens hantering av kvicksilver eller amalgam. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att avslutas under 1988. Med hänsyn till vad jag redovisat har regeringen för närvarande inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Herr talman! Det sista uttalandet tycker jag var djupt orättvist — det är dessutom inte sant! Blodprovtagning ger inte någon garanti för att man skall kunna spåra det som Siw Persson är ute efter. Det är inte personer med symptom som är utsatta för de högsta gränsvärdena. Vad vi vill göra, i stället för att ha en generell provtagning för att mäta kvicksilver i blod och urin, är — som framgår av mitt svar — att vidta andra åtgärder, dvs. gå in i arbetsmiljön genom att minska riskerna för exponering avt.ex. tandvårdspersonal. Det framgår också av mitt svar att det härvidlag pågår ett arbete inom arbetarskyddsstyrelsen. Siw Persson borde dra samma slutsats som jag: de personer som berörts i debatten är inte lämnade åt sitt öde och blir inte heller behandlade som parias. Det är djupt orättfärdigt att påstå något sådant.

Herr talman! När det gäller den sista frågan är sambanden mycket tydligare — och därav dessa rekommendationer. Arbetsmiljölagens krav gäller samtliga anställda. De särskilda rekommendationerna till klor-alkaliindustrin är direkta rekommendationer till dessa få företag, ett tiotal, eftersom personalen där på ett helt annat sätt är utsatt för kvicksilverexponering. Men arbetsmiljölagens krav, övriga krav på gränsvärden osv., gäller alltså all personal. Vad jag nu senast i mitt interpellationssvar talade om var utfärdande av allmänna råd för hantering av kvicksilver eller amalgam. I det sammanhanget kan vi återkomma till en lång rad förslag och insatser när det gäller att förebygga. Men det är någonting helt annat än att gå in med generella provtagningar för enskilda individer, när man inte har de direkta sambanden.

Fru talman! Hadar Cars har frågat mig om jag har för avsikt att nu vidta några åtgärder, och i så fall vilka, i fråga om djur som påkörts av tåg och skall avlivas. Dagligen inträffar tågolyckor där djur påkörs och skadas så allvarligt att de måste avlivas, vilket givetvis är mycket beklagligt, inte minst från djurskyddssynpunkt. Detta utgör också ett allvarligt arbetsmiljöproblem för SJ:s personal. Då ett större djur skadats, rapporteras detta per radio via trafikledningen till polisen, som ansvarar för att djuret avlivas. Det finns även specialutbildad personal på SJ:s banavdelning som deltar i detta arbete, i synnerhet i Norrland där problemen med tågdödade renar är stora. Vidare är de lokala jaktvårdsföreningarna engagerade i dessa frågor. Naturligtvis skall ambitionen vara att djuren drabbas i så liten utsträckning som möjligt av såväl tågtrafik som annan trafik. Enligt min uppfattning bör arbetet med att förbättra djurens situation främst inriktas på att förebygga olyckor. Vilka åtgärder som är mest ändamålsenliga i detta avseende anser jag avgörs bäst på lokal och regional nivå. Någon kritik mot nu gällande ordning har inte framförts från berörda parter. Jag finner därför inte anledning att för närvarande ta något initiativ i denna fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tror att han delar min uppfattning att detta är ett tämligen magert svar, som i stort sätt rekapitulerar de åsikter som framförts när denna fråga tidigare varit föremål för behandling i riksdagen. Svaret innehåller inte något väsentligt nytt. Att frågan varit föremål för behandling sammanhänger med att folkpartiet vid olika tillfällen har motionerat i ärendet — Karl Erik Eriksson och Anders Jonsson en gång och Hugo Bergdahl och Rune Ångström en annan gång. Man kan då fråga sig varför statsrådet inte tar så allvarligt på denna fråga. 99 Jag kan förstå att statsrådet tycker att han har andra och större frågor om järnvägar, vägar och Öresundsförbindelser som han skall syssla med. Men jag tycker ändå att han borde ha kunnat ta denna fråga på litet större allvar. Att han inte gör det kan sammanhänga med två faktorer. Först och främst tycker han kanske att frågan är löst, men det är den inte. Det som jag har beskrivit i interpellationen är inte något ovanligt. Det händer dagligen att djur blir påkörda av tåg. Det inträffar inte minst i övre Norrland under snörika år. Detta innebär ett stort lidande för de djur som drabbas, och det innebär även ett stort lidande för de människor som, utan att kunna göra något, tvingas att lämna dessa djur svårt skadade i omedelbar anslutning till järnvägen. Frågan är alltså ingalunda löst. Då handlar det om huruvida det finns något intresse för frågan. Det intresset förefaller att vara ganska klent hos statsrådet. Det är naturligtvis en liten grupp som berörs av denna fråga. Den stora gruppen är djuren, men de har ju inte någon rösträtt. Frågan gäller verkligen också de människor som tycker att det är svårt att behöva lämna allvarligt skadade djur utan möjlighet att ingripa. Det har nu visat sig att det är fullt möjligt att lösa detta problem. I Norge har man vid den norska järnvägen medgivit att de järnvägstjänstemän som har rätt att hantera vapen kan medföra dessa på tåget och, när viltolyckor inträffar, ingripa och förkorta djurens lidande genom att använda dessa vapen. Jag frågar mig: Är det brist på förtroende för den svenska järnvägspersonalen som gör att man inte kan tänka sig att ens pröva om samma förhållanden är möjliga i Sverige? Fru talman! Jag tycker att statsrådet borde ha tagit denna fråga litet mer på allvar.

Fru talman! Att vi tar upp detta med avlivande av djur som har påkörts av tåg beror på att vi var några folkpartister som i februari gjorde en resa med rälsbuss mellan Vännäs och Storuman. Under den resan körde rälsbussen på fyra älgar. Tre försvann, skadade. En blev liggande kvar i två delar. Överkroppen låg på ena sidan om spåret, och resten låg på den andra sidan. Älgen levde fortfarande. Det fanns ingen möjlighet för rälsbussföraren att förkorta djurets lidande. Han kontaktade polisen via trafikledningen, precis som det beskrivs i svaret, för att få hjälp. Han fick då beskedet att det skulle komma att ta minst fyra timmar. Det står i svaret att någon kritik mot nu gällande ordning inte har framförts från berörda parter. Men vi lovade vid detta tillfälle rälsbussföraren att vi skulle ta upp detta. Han beskrev för oss vilket lidande det innebar för honom och andra rälsbussförare att behöva uppleva att man orsakar djuren detta lidande. Därför har vi i dag tagit upp denna fråga. Jag skulle gärna vilja veta varför vi inte — som i Norge — kan ha möjligheter för rälsbussförare och annan SJ-personal att ha gevär med sig. Det går ju att ordna i Norge, och jag undrar varför det inte skulle kunna gå att ordna i Sverige.

Fru talman! Jag var också med på resan i februari. Det var en fruktansvärd upplevelse att se hur djur blev skadade på detta vis. De försvinner ofta in i skogen efter en olycka, och det tar lång tid innan specialutbildad personal kan komma och avliva djuren. Det är detta lidande vi vänder oss emot. Vi tycker inte att det skall behövas specialutbildad personal, när det finns lokförare som har jaktlicens och skulle kunna förkorta lidandet för djuren. Jag instämmer med de tidigare talarna i debatten. Vi vill ha en förklaring till att detta inte kan ordnas i Sverige, när det kan ordnas på enkelt sätt i de andra nordiska länderna.

Fru talman! Som jag sade i mitt svar är det inte så, att man inte betraktar detta som ett problem. Det är naturligtvis ett problem att så många djur skadas och dödas varje år. Jag sade att det är ett problem inte bara ur djurskyddssynpunkt utan också för den personal som hamnar i dessa situationer. Jag kan mycket väl förstå att man reagerar på det sätt som flera här tydligen har gjort om man åker tåg och en olycka av denna typ inträffar. Men Hadar Cars har också rätt när han säger att ingenting nytt framkommer. Det beror på att det sedan denna fråga senast behandlades i riksdagen för några år sedan inte har presenterats några nya, bra uppslag till lösningar. Den tanke som Hadar Cars för fram i interpellationen är att man skulle kunna utrusta tågpersonalen med vapen och att de skulle kunna förkorta lidandet för de djur som har blivit skadade vid denna typ av olyckshändelser. Varför svenska SJ inte har velat gå in på den typen av lösning beror, såvitt jag förstår, på ett par olika orsaker. Det beror inte på att man har brist på förtroende för den personal som arbetar i de områden där detta händer och är vanligast. En av orsakerna till att man inte har använt det norska systemet är att de svenska personalorganisationerna är mycket negativa till den här lösningen, att personalen skulle ha med sig vapen. Dessa vapen måste också kunna förvaras på ett betryggande sätt, så att de inte kan användas i fel sammanhang osv. Enligt de uppgifter som jag har fått kan exempelvis en lokförare som privat har en vapenlicens i princip utnyttja denna redan i dag för detta ändamål. Men det är upp till vederbörande om han vill göra det och bära med sig vapnet till arbetsplatsen och ha den i tjänsten, med de olägenheter som följer med detta. Såvitt jag förstår bygger också det norska systemet på att personalen frivilligt är beredd att göra sådana här insatser. Såvitt jag kan bedöma har vi inte riktigt samma system för vapenlicenser och samma inställning när det gäller restriktioner kring vapnens bruk, och de tillstånd som är förenade med detta, i Sverige som man har i Norge. Vi har tydligen en mer restriktiv inställning i Sverige, och den återverkar också på dessa situationer. För egen del har jag ingenting emot att SJ prövar den här frågan en gång till, under förutsättning att man liksom i Norge kan få personalen att frivilligt ställa upp och medverka. Någon annan möjlighet torde knappast finnas. Jag har ingenting emot att SJ gör det, men jag anser inte att det är regeringens sak att utfärda instruktioner om hur detta skall skötas. Beträffande det största problemet — de många renar som skadas — finns det ett avtal mellan SJ och samerna som båda parter helt nyligen har förnyat och uppenbarligen tycker fungerar väl. Problemet är inte löst, men de lösningar som förts fram i interpellationen förefaller för närvarande inte särskilt tillämpliga på svenska förhållanden — det är det det gäller.

Fru talman! Jag vill faktiskt ta fasta på vad statsrådet sade i det senaste inlägget, som jag uppfattade var positivt på två punkter. Statsrådet sade — om jag förstod honom rätt — att det redan i dag är fullt tillåtet för en tjänsteman vid SJ, t.ex. en lokförare, att medföra jaktgevär på tåget och använda det men att han självfallet får göra det på eget ansvar. Grundförutsättningen är givetvis att personen i fråga har jaktlicens. Jag tror inte att man vid järnvägen i Norrland har uppfattat att man har den möjligheten. Därför är det värdefullt att det klargörs att den möjligheten finns, dvs. att inget hindrar detta förfarande redan i dag. Det andra är att statsrådet sade att han var positiv till att SJ såg över frågan och inte hade några invändningar mot det. Jag tar fasta också på detta, som ett klart positivt uttalande. Jag tror att det är angeläget att SJ gör detta. Om en tjänsteman vid järnvägen skall medföra vapen är det också väsentligt att hon eller han kan låsa in det vapnet på tåget, och det förutsätter någon form av medverkan från statens järnvägar i fråga om att inmontera skåp där vapen kan förvaras, med hygglig yttre garanti. Dessa två punkter tycker jag var något klart positivt. Jag vill sedan understryka det också statsrådet sade, att det aldrig handlar om att kunna kommendera någon tjänsteman vid järnvägen att medföra vapen eller använda vapen mot skadade djur. På samma sätt som i Norge måste det vara fråga om ett helt frivilligt åtagande från personen i fråga. Men jag tror, med den erfarenhet som jag tycker mig ha från besök i Norrland — och det är ju framför allt där som saken är aktuell — att det inom personalen finns många som gärna skulle ta vara på denna möjlighet, som själva har erfarenhet från älgjakt och som mycket väl vet hur man hanterar vapen i sådana här situationer. Jag tycker att det genom statsrådets senaste inlägg har tagits ett steg framåt i frågan som helhet, och det uppskattar jag.
Fru talman! Jag är också mycket glad för kommunikationsministerns senaste inlägg, där det uttrycktes mycket större förståelse för dessa förhållanden än i det skriftliga svaret. Den personal som kör rälsbussarna ställs ju inför dessa situationer varenda dag, och ofta under vartenda arbetspass. Ibland gäller det älgar, men åtminstone en gång per pass är det under vintern en skock renar som man kör på. Vi som var passagerare vid det tillfälle jag talade om frågade föraren, eftersom han var så engagerad och eftersom han hade jaktlicens, ifall han inte kunde ha sitt eget vapen med sig. Då påstod han att det var förbjudet. Därför är det klargörande att vi nu har fått veta att han hade missförstått det hela. Jag är väldigt glad om SJ förhoppningsvis ger ut information till sin Prot. 1987/88:98 personal att det är möjligt att använda egna vapen, under förutsättning 12 april 1988 ivetvis att man är kompetent att skjuta. å - Z Pp 1 Om avlivandet av djur
Ferm Börnake rs aviag Fru talman! Enligt de uppgifter som jag har kunnat få fram i anslutning till utarbetandet av interpellationssvaret finns det ingenting som hindrar att exempelvis en lokförare som har vapenlicens utnyttjar den licensen och använder sitt eget vapen. Men det är klart att här finns ett praktiskt problem, som också Hadar Cars var inne på, nämligen att vapnet skall förvaras på ett betryggande sätt. Vad jag har sagt är att jag för min del inte har någonting emot att SJ undersöker möjligheterna att ordna en sådan förvaring, men att man måste bygga på frivillighet. I de diskussioner som förts hittills har personalen — men det kan ju finnas delade meningar inom personalen — inte varit intresserad av den typ av lösningar som tillämpas i Norge. Överläggningen var härmed avslutad.

Fru talman! Lantbruket, dvs., jordoch skogsbruket, är en näring som i dag lever under ganska hårda villkor. Ända fram till i går hade man inom lantbruket förhoppningar om att man skulle kunna lösa frågan om ett prisavtal för jordbruket. Men tyvärr strandade förhandlingarna. Och vi vet inte vad det kommer att föra med sig. Få näringar är så beroende som lantbruket av en långsiktig politik och beslut som man kan rätta sig efter en ganska lång tid framåt. Regeringssidan driver en annan politik. Den vägrar att ta i problemen och skjuter dem framför sig. Regeringen driver en låt-gå-politik. En av de grundläggande förutsättningarna när man diskuterar jordbrukspolitiken är att lantbrukarna är fria företagare och skall så förbli. Detta kan inte nog ofta upprepas. Lantbrukarna skall inte bli några bidragsmottagare. Varför har vi ett lantbruk? Jag vill slå fast några saker. Vi har lantbruket av beredskapsskäl och av regionalpolitiska skäl. Det är också ekonomiskt fördelaktigt för landet att ha ett jordbruk. Genom att ha ett jordbruk blir kontrollen över livsmedlens kvalitet bättre. Det är fyra punkter som bör ligga till grund för besluten när det gäller jordbrukspolitiken. När det gäller skogspolitiken skall vi ha klart för oss att skogsbruket är den i särklass, ekonomiskt sett, mest fördelaktiga näringen som vi har. Det finns ingen annan näring som ger ett så stort nettotillskott till handelsbalansen. För att klara jordbruket har vi i det här landet ett gränsskydd, vilket vi är ense om att vi skall ha. Alla jämförbara länder stöder sin produktion på ett eller annat sätt. Vi kan inte utlämna svenskt jordbruk till världsmarknaden och världshandeln. Vi driver i det här landet en högprislinje, och vi vill från moderat sida poängtera att vi vill ha det så även i fortsättningen. En lågprislinje innebär att man har någon form av arealbidrag, eller som ordföranden i LRF, Bo Dockered, har sagt, ett postanvisningsjordbruk. Detta är vi ganska ointresserade av. Det är inte den form av näringspolitik som vi i moderata samlingspartiet vill ha i det framtida jordbruket. Vi vill ha ett effektivt jordbruk utan hämmande regleringar. Varför? Jag skall slå fast några teser. En näring som inte är effektiv har ingen framtid. I en näring som inte är effektiv sker det ingen teknisk utveckling och ingen framtidsutveckling. En näring som inte är effektiv är ointressant för etablering. Vi upplever detta ganska starkt i dag, när vi inte får våra ungdomar att etablera sig inom eller över huvud taget visa intresse för näringen. Ett effektivt jordbruk är också ett krav för att man skall få kapital till näringen. En ineffektiv näring, som genererar litet kapital, är ointressant ur kapitalplaceringssynpunkt. En effektiv näring är ett krav för att vi skall kunna hålla livsmedelspriserna på en någorlunda rimlig nivå. En ineffektiv näring ger dyrare livsmedel, ökad import och på sikt sämre kvalitet. Till sist, fru talman, måste vi ha ett effektivt jordbruk för att vi skall kunna klara vår konkurrenssituation internationellt. Vi kommer på ett eller annat sätt att under detta århundrade närma oss EG. Och om det svenska jordbruket inte är effektivt, har det mycket svårt att konkurrera i dessa sammanhang. Jag vill slå fast ytterligare en sak när det gäller skatter och avgifter. Det svenska jordbruket, som har så låg lönsamhet, har under senare år drabbats av politiska beslut om skatter och avgifter till stora belopp. Gödselmedelsoch bekämpningsmedelsskatter går moderata samlingspartiet emot. Skogsvårdsavgifterna, som i dag uppgår till mycket stora belopp, går vi också emot. Vi vill sänka dem och på sikt möjligen avskaffa dem. Vi har attackerat förmögenhetsoch arvsskatterna, som är oerhört betungande för näringen i dag. Man har därigenom svårt att klara generationsskiftena. Vi har även gått emot fastighetsskatten. Svensk jordbrukspolitik måste framöver inrikta sig på en avreglering. Ett steg på denna väg var ändringarna i jordförvärvslagen. Det var ett mycket litet steg, men det var ändå ett steg i rätt riktning. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har därför med anledning av årets budgetproposition föreslagit att jordfonden skall minska med 60 milj.kr. Vi anser att samhället bör så att säga få mindre uppdrag i framtiden om den nya jordförvärvslagen skall få slå igenom fullt ut. Vi kan då spara in en del. En annan sak som vi har tagit uppi vår partimotion är en ändring av statens delansvar för överskottsarealen. Jag vill slå fast att vi i moderata samlingspartiet står fast vid den uppgörelse som riksdagen fattade beslut om när det gäller statens ansvar för 40 96 av kostnaderna för spannmålsöverskotten. Avtalet gäller till 1990, och det skall då ske en utvärdering. Vi är ganska övertygade om att samhället kommer att få fortsätta att ta ett ansvar. Näringen kan inte helt lämnas utan stöd. Vi är beredda att medverka till detta. Vi har också i en reservation framfört att vi anser att alla principiella ändringar i jordbrukspolitiken och i bidragspolitiken skall beslutas av riksdagen. Ingvar Eriksson kommer att fullfölja resonemanget om övriga reservationer. Jag tror, fru talman, att skogen är den viktigaste näringen i vårt land. Ekonomiskt och regionalpolitiskt har den oerhörd stor betydelse. Det är en fri näring och bör så vara. Den bör styras så litet som möjligt av politiker, bl.a. av det skälet att vi är helt beroende av den internationella konjunkturen och av vad som händer i vår omvärld. Vi har tidigare i riksdagen gemensamt med de andra borgerliga partierna yrkat avslag på införandet av träfiberlagen, och det föreligger i dag en trepartireservation till utskottets betänkande, i vilken vi går emot anslaget till tillsyn enligt träfiberlagen. Jag yrkar bifall till denna reservation. Det mest intressanta i betänkandet är att de tre borgerliga partierna i dag är ense om en översyn av skogsvårdslagen. Det noterar vi i moderata samlingspartiet med mycket stor tillfredsställelse. Skogsvårdslagen bör i framtiden inriktas på en betydligt mjukare styrning än nu. Vi vill att man går fram med stimulanser och rådgivning inom skogsbruket, och vi har i vår partimotion angivit riktlinjer för detta. Vi framför i reservationer olika förslag till besparingar på skogsområdet. I en reservation behandlar vi bidragen till skogsvägar. Vi föreslår att man tar bort dessa bidrag. Ingen åtgärd i skogsbruket är så lönsam som byggande av skogsvägar. Detta är något som jag skulle kunna utveckla ytterligare. Man kan bygga billigare och enklare vägar, om det sker i helt privat regi och om man får bygga dem med den standard som man själv vill ha. Vi yrkar avslag på statsbidraget till byggande av skogsvägar. Vi yrkar också avslag på investeringar i bl.a. plantskoleverksamheten. Vi anser att kostnaderna för denna skall läggas på plantpriserna. Vi har också andra reservationer med besparingsförslag. Den stora frågan är bidraget till avverkning av lågproducerande bestånd, det s.k. 50-bidraget. De här aktuella skogarna finns till huvuddelen i Norrlands inland. Det är fråga om dåligt skötta barrskogar. Vi menar att det här bidraget skall ses som ett huvudsakligen regionalpolitiskt stöd, och det har också använts på ett sådant sätt. Vi vill att detta anslag överförs till skogsvårdsstyrelserna, eftersom vi anser att skogsvårdsstyrelserna är den organisation som bäst kan handlägga dessa frågor. Vi har vidare uttalat att bidraget bör utgå endast inom inre stödområdet , under samma förutsättningar som i dag tillämpas, vilket innebär en besparing med 50 milj.kr. De 61 milj.kr. som då skulle kvarstå av medlen enligt regeringens förslag räcker för nuvarande program inom området i fråga. En annan principiell tanke som vi har framfört och som jag vill redovisa här gäller de fjällnära skogarna. De fjällnära skogarnas skötsel och hantering har diskuterats under en följd av år. Det kan med all rätt hävdas att det i dag inte sker någon vandalisering av de fjällnära skogarna. Men fortfarande är debatten intensiv, och den är mycket svår att föra för skogsbrukets företrädare. Domänverket är på detta område den dominerande ägaren. Vi menar att domänverket bör sälja ut detta skogsinnehav till privata intressenter och till allmänningskogar, varigenom ett mer småskaligt skogsbruk kan bedrivas. Vi föreslår alltså att man aktivt går in för en försäljning av dessa skogar. Vi får all anledning att återkomma till dessa frågor i samband med behandlingen av propositionen om priserna på jordbruksprodukter, vilken skall bygga på det avtal som vi hade hoppats skulle träffas under gårdagen eller denna dag. Nu har förhandlingarna strandat. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vi moderater står bakom.

Fru talman! Folkpartiet har under flera år yrkat på att en ny parlamentarisk jordbruksutredning tillsätts, som får i uppdrag att utarbeta en ny jordbrukspolitik med ökad miljöhänsyn och minskade regleringar. Eftersom jordbruket påverkar en stor del av samhällslivet och har stor betydelse, inte bara som livsmedelsproducent utan också för vårt försvar, vår beredskap, vår regionalpolitik, vår turism, vårt friluftsliv m.m., anser vi att det inte går att reformera jordbruket partiellt. Vi behöver ta ett helhets Huvudproblemet i dag är att vi inte har några bra alternativ till vår för stora spannmålsodling. Det är allvarligt, och detta förhållande ensamt motiverar en utredning. 1985 års jordbrukspolitiska beslut byggde på livsmedelskommitténs bedömning att under en femårsperiod skulle exportkostnaden för överskottspannmålen under år 1 uppgå till 400 milj.kr., för att sedan trappas ned och efter år 5 ha försvunnit genom alternativ som forskats fram. Nu uppgick kostnaden för år 1 till 1,5 miljarder kronor, och bortsett från att trädesavtal något sänker totalkostnaden kommer den att vara lika stor år 5 och därefter, ty vi har inga ekonomiskt gångbara alternativ. Nyligen har regeringen lagt fram en miljöproposition på jordbrukets område med förslag som ligger i linje med våra. Men ju snabbare vi får ned spannmålsöverskottet, desto större miljöeffekter får vi. Vi tror att vi genom att införa en arealersättning kan avreglera och släppa prisbildningen fri inom landet. Med bibehållet gränsskydd skulle vi då uppnå balans mellan produktion och konsumtion. Minskade regleringar skulle frigöra lantbrukarna som företagare. Vi tror att det är det effektivaste sättet att få fram alternativ till den ensidiga spannmålsodlingen, ty det kan skapa en utveckling inom näringen i dess helhet. Tyvärr har vi ännu inte fått gehör för vårt yrkande om en ny jordbruksutredning, och därmed förlorar vi värdefull tid när det gäller att komma till rätta med jordbrukets problem. I avvaktan på en ny jordbruksutredning kännetecknas folkpartiets förslag av att vi försöker minska den statliga dirigeringen och byråkratin. I det sammanhanget vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5. Animalieproduktionen i vårt land har minskat kraftigt under de senaste åren, och det tycker vi borde medföra minskad statlig administration i lantbruksstyrelse och lantbruksnämnder. Vidare har vi sedan ett år tillbaka en ny jordförvärvslag, som innebär mindre arbete för lantbruksnämnderna. Nu skall strukturrationaliseringen få stå tillbaka och de små jordbruken i större omfattning få leva vidare för att på grundval av kombinationssysselsättning minska ytterligare avfolkning av landsbygden. Vi anser att det är tveksamt om lantbruksnämnderna skall fortsätta med sin rådgivande verksamhet. Vi tror att hushållningssällskapen är effektivare på detta område. Det bör bli något för den kommande jordbruksutredningen att fundera på. I reservationerna 1 och 2 yrkar vi på att anslagen till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna minskas med 3 milj.kr. resp. 20 milj.kr. Vi anser vidare tillsammans med moderaterna att anslaget till jordbrukets rationalisering kan minskas med 10 milj.kr. för nästa budgetår. I en tid när vårt största problem är jordbrukets överskottsproduktion tycker vi att staten skall vara restriktiv med bidrag till rationaliseringar, eftersom sådana för det mesta går ut på ökad produktion. Eftersom vi, som jag tidigare framhöll, med den nya jordförvärvslagen i större omfattning skall låta de små jordbruken leva vidare och storleksrationaliseringen minska, finns det inte anledning för lantbruksnämnderna att förfoga över lika stor limit som tidigare när det gäller att förvärva rationaliseringsfastigheter. Vi tycker att staten skall minska sitt fastighetsinnehav för detta ändamål och att limiten skall reduceras med 60 milj.kr. Regeringen föreslår i propositionen, för andra året i följd, en minskning av mjölksubventionerna, denna gång med 250 milj.kr. för kommande budgetår. Vi anser i folkpartiet att det är principiellt riktigt att avveckla mjölksubventionerna, men precis som förra året yrkar vi, nu genom reservation 11, avslag på regeringens förslag, därför att det inte är kombinerat med ett kraftigt förbättrat stöd till barnfamiljerna. Jag yrkar därför, fru talman, bifall även till folkpartiets reservation nr 11. Slutligen vill jag yrka bifall till reservation nr 7, som berör prisstödet till rennäringen. Det har inte uppjusterats under senare år på samma sätt som Norrlandsstödet. Vi yrkar därför att anslaget skall höjas med 2,4 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit.

Fru talman! Jag vaknar ofta till Morgonekot. I dag upprepades flera gånger rapporter om de avbrutna förhandlingarna om livsmedelspriserna och stödet till jordbruket. Det är intressanta men oroande nyheter, oroande inte minst för jordbrukarna. I den motion om jordbruket som vi väckte i januari med anledning av budgetpropositionen ställer vi några frågor. Vi frågar vilka avsikter som samhället har med jordbruket. Vi frågar vilket intresse samhället har av en ny produktion i jordbruket och vilket ansvar samhället tänker ta för den omställning som en ny inriktning kräver. Vi frågar också om beredskapsmålet är kvar. Vi säger vidare i motionen att jordbruket är en näring som möjliggör hushållning med ändliga resurser och att åkerarealen därför skall nyttjas. Åkermarken skall användas inte bara för livsmedelsproduktion utan också för produktion av nya råvaror. Samhället har ett delansvar för överskottsproduktionen och ett delansvar för omställningen till ny produktion. De förhandlingar som pågår handlar om priserna på livsmedel och lönsamheten i jordbruket. I vår motion redovisar vi ganska bedrövliga siffror i fråga om lönsamheten. Vi visar att de totala intäkterna för det svenska jordbruket från 1984 till år 1987 legat på nästan exakt 25 miljarder kronor alla år, trots penningvärdesförsämringen. Det skulle i sig kunna vara ett bekymmer, men bekymret är mycket större än så. Det netto som blir över för jordbrukarna, som ersättning för både jordbrukarnas kapital och deras arbete, har reducerats från nästan 4 miljarder till ungefär 2 miljarder, från att ha varit ungefär 15 96 av omsättningen år 1984 till att vara någonstans under 10 90, kanske inte mer än 8 96, år 1987. När man diskuterar priserna på livsmedel skall man komma ihåg att det inte bara handlar om jordbrukarnas priser. Det handlar kanske ännu mer om kostnaderna för förädling, kostnaderna i handeln och politiska beslut. Vi skall komma ihåg att en stor del de höjningar av livsmedelspriserna som skett under senare år har uppkommit av dessa tre anledningar och inte är beroende av ökat stöd till jordbruket, vilket också framgår av de siffror som jag nyss redovisade. I det här läget föreslår socialdemokraterna — och får stöd av moderaterna — att livsmedelssubventionerna skall reduceras med ytterligare 250 milj.kr. och att mjölkpriset skall höjas med i storleksordningen 30 öre per liter. Liksom tidigare motsätter vi oss detta, nu i reservationerna 13 och 14. Vänsterpartiet kommunisterna har en liknande inställning. De har dess Prot. 1987/88:99 utom väckt förslag om slopande av moms på livsmedel. I ett särskilt yttrande 13 april 1988 har vi tagit upp den frågan. Från centerpartiet kräver vi ju sänkt matmoms, men vi tycker att det är en fråga som i huvudsak berör konsumenterna, att det är en skattefråga och en fördelningsfråga. Det handlar om att gynna de människor i samhället som har det sämst ställt. Det handlar om att lägga mindre skatt på livets nödtroft än på lyxvaror. Från samhällets och regeringens sida finns det möjlighet, om man bara vill, att göra något åt de stigande livsmedelspriserna utan att klämma åt jordbrukarna, som redan har det besvärligt. Det är inte bara centerpartiet och vpk som har den uppfattningen, utan den stöds också av de stora socialdemokratiska tidningarna Arbetet och Aftonbladet. Men vi tycker alltså inte att sänkt matmoms är en jordbrukspolitisk fråga, och därför kommer vi att debattera den i annat sammanhang. I detta sammanhang skulle jag också vilja ta upp frågan om stödet till det svenska jordbruket, som är mångomtalat. För några veckor sedan kom det ut uppgifter från en ännu inte färdig rapport inom OECD som tar upp skillnaden mellan svenskt producentpris och världsmarknadspris i något som man kallar PSE-tal, produktionssubventioner. I den diskussionen antyddes det — bl.a. från regeringen — att svenskt jordbruk skulle ha ett högre stöd än nästan alla andra länder i Europa. Det är omöjligt att dra sådana slutsatser av rapporten. De slutsatser som man kan dra är att svenskt jordbruk har ett stöd via priset som ligger på samma nivå som det som finns inom EG, och det är att betrakta som ganska lågt, i och med att vi ligger där vi ligger i Sverige och i stora stycken har sämre produktionsförutsättningar än man har inom EG. Dessutom framgick det inte av den diskussion som var aktuell för några veckor sedan att en rad länder inte varit med i bedömningen än. Det är länder som Norge, Finland och Schweiz, där man har betydligt högre stöd till jordbruket än i Sverige. Det gladde mig i och för sig att Sven Eric Lorentzon nyss sade att även moderata samlingspartiet stöttar en högprislinje framöver. Det är viktigt att vi värnar det svenska jordbruket även i framtiden. Som sagts tidigare i debatten har vi ett överskott av livsmedel. Överskottet av animalier har försvunnit i Sverige. Det är en unik situation att det svenska jordbruket har klarat av att få bukt med animalieöverskottet. I fråga om spannmål har vi — trots eller tack vare minskningen av animalieöverskottet — ett stort överskott kvar. Det har tidigare bestämts att detta överskott — i fråga om när samhället skall ta sitt delansvar — skall beräknas till en miljon ton och att stödet skall trappas ned. I propositionen beskriver regeringen detta. Man säger att kostnaden kommer att uppgå till 250 milj.kr. Från centerns sida opponerar vi oss emot detta. Vi anser först och främst att det är fel att räkna på 1 miljon ton. Man borde räkna i förhållande till medelskörden åren 1984—86. Då skulle volymen sannolikt bli större. Vidare anser vi, liksom tidigare år, att samhällets ansvar inte skall vara 40 90 utan 60 96. I år har regeringen emellertid valt en annan metod i budgeten. Förra året anslogs 350 milj.kr. i budgeten för detta ändamål. I år sätter man upp det som ett s.k. tusenkronorsanslag. Man gör alltså en minskning i budgetavse 9 ende på så gott som 350 milj. Vi accepterar det sättet att räkna. Vi visar på att det kommer att kosta mer än vårt förslag. Samhället måste ta sitt ansvar. Men vi hoppas att det i framtiden inte skall behöva bli för mycket gräl om pengarna, när det nu bara står 1 000 kr. i budgeten. Det vore intressant att från socialdemokratin få denna tankegång litet mer utvecklad i debatten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 17. Vi hävdar alltså att arealen bör odlas och att det är bra med Omställning 90. Vi anser vidare att man skall ta i anspråk en del av de pengar som i dag används för att exportera överskott för att möjliggöra omställning till produktion av grödor som med ny teknik kan få en ny användning. I det korta perspektivet bör man, enligt vår mening, med nuvarande grödor och med nuvarande teknik försöka att åstadkomma en ny användning. Beredskapssituationen är försämrad efter 1987 års försvarsbeslut. Det framgår bl.a. av det yttrande som jordbruksutskottet har inhämtat från jordbruksnämnden, där man säger att: ”Verkningarna blir påtagliga först på sikt. Minskade anslag till beredskapslager i kombination med produktionsminskningen i jordbruket kommer att på sikt försämra livsmedelsberedskapen.” Vidare: ”Planeringsramen enligt försvarsbeslutet har enligt jordbruksnämndens uppfattning lagts fast utifrån ett ofullständigt underlag. Man har bla inte beaktat när under året en kris inleds.” Här gör majoriteten i jordbruksutskottet en logisk kullerbytta. Man accepterar det synsätt som vi har i centermotionen — att förändra synen på beredskapen — och ansluter sig till våra synpunkter. Man säger att jordbruksnämnden och överstyrelsen för civil beredskap samt andra berörda myndigheter även i fortsättningen måste göra de bedömningar som behövs. Men man avstyrker vår motion. Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till vår reservation 19, där vi kräver att beredskapslagringen skall utformas så, att en acceptabel kriskost kan garanteras befolkningen i en kris. Vi yrkar här på ett ökat anslag med 30 milj.kr. Det finns i betänkandet en rad övriga reservationer som vi från centern har ställt upp för. Det gäller en del områden på jordbrukets ytterkanter, såsom rennäringen, stöd till biodling och stöd till alternativodlingen, där vi återigen föreslår inrättandet av en professur. Jag vill även yrka bifall till dessa reservationer. När det gäller skogsområdet kommer Lennart Brunander senare i debatten att ta upp i det sammanhanget aktuella frågor. Regeringen har, precis som regeringar skall ha, en möjlighet att agera och att ge besked. Jag är dess värre inte optimistisk när det gäller att i den här debatten få besked från regeringen om hur man ser på jordbrukets framtid, hur man ser på de frågor som jag redovisade i början av mitt inlägg. Men det finns en möjlighet för regeringen att återkomma med ett besked, i varje fall i den proposition som man skall lägga fram när det gäller prisreglering beträffande jordbruksprodukter. Den debatten ser jag fram emot.
Fru talman! Jag tycker att Karl Erik Olsson använder sig av ett något felaktigt ordval. Han borde tänka sig för och vara litet mera varsam med orden, när han säger att moderaterna nu ställer upp för högprislinjen. Är det något parti som hela tiden konsekvent har drivit högprislinjen, så är det Prot. 1987/88:99 moderaterna. Däremot har det tidvis rått stort tvivel om vart Karl Erik 13 april 1988 Olssons parti har varit på väg i dessa sammanhang. Jag är mycket glad för att vi i det här fallet har uppslutning från inte bara näringen utan, så vitt jag kan förstå, även från centerpartiet. Här har också livsmedelssubventionerna diskuterats. Jag vill bara slå fast att näringen var emot att de infördes. Moderata samlingspartiet har konsekvent varit emot dem. Vi har konsekvent drivit att de skall avvecklas under en tioårsperiod, vilket man nu är på väg att göra. Man kan däremot ställa sig något frågande till kanske främst folkpartiets agerande, när man för någon vecka sedan i ett annat sammanhang ...
Fru talman! Det är intressant att Sven Eric Lorentzon kände sig föranledd att begära replik på min kommentar, som faktiskt var en uppskattning av den moderata politiken. Det som Sven Eric Lorentzon sade balanserar en del andra uttalanden som han tidigare har gjort och även gjorde i sitt inlägg nu. Han har nämligen sagt att man skall ha ett jordbruk som är fritt från regleringar och som består av fria företagare. Jag och centerpartiet ställer upp för principen att jordbrukarna skall vara fria företagare. Men i en bransch som är så hårt utsatt som jordbruket klarar man sig inte utan vissa regleringar. Därför är jag litet orolig, när man från exempelvis moderata samlingspartiet och även folkpartiet uttalar sig så kategoriskt i detta avseende. Det var därför som jag med tillfredsställelse hälsade uttalandet om att man står fast vid en högprislinje.
Fru talman! Vi skall väl inte inlåta oss i någon längre diskussion här. Jag vill bara ställa en fråga, som jag egentligen skulle kunna ställa till mig själv: Varför är jordbruket utsatt, beror det på regleringar eller på brist på regleringar?
Fru talman! Det är väl bättre att Sven Eric Lorentzon ställer frågan till mig, så att det finns möjlighet att få ett svar. Det beror naturligtvis på att jordbruket är speciellt, eftersom länderna världen över har och har haft en ambition att klara sin försörjning. Det handlar om en nationell trygghet. Detta leder till en överproduktion och har under senare tid lett till en överproduktion som pressar världsmarknadspriserna. Därför kan man inte agera med livsmedel och livsmedelspriser på samma sätt som man gör när det gäller industrin och industripriser.

Fru talman! Det har här tidigare tagits upp problemet med överskottet inom jordbruket. Det har sagts att animalieöverskottet är historiskt och att 1 vad vi nu har att ta ställning till skulle vara överskottet på spannmål och vad vi skall göra med den areal på vilken detta överskott produceras. Jordbrukspolitiken har ju i alla tider haft den omöjliga uppgiften att garantera balans vid varje tidpunkt. Dagens överskottsproblem är naturligtvis i den belysningen övergående — definitionsmässigt förhåller det sig så. Frågan är bara vad vi vill ha för styrmedel för att komma ur detta tillräckligt snabbt. I andra sammanhang — när det gäller energipolitiken — har vi föreslagit, och kommer också att göra det framöver, att det spannmålsöverskott vi har i dag kan användas till andra ändamål. Den areal som vi betecknar som överskott skall fortfarande vara åker. Den svenska åkern är helt överlägsen när det gäller att producera det vi behöver, helt överlägsen skogen. Vi skall alltså inte använda åkern att plantera skog på. Men som sagt, detta kommer in i andra sammanhang, och jag skall inte ytterligare uppehålla mig vid det. Momsen på maten, denna käpphäst i vpk-politiken, är fortfarande aktuell. Det stöd som tanken har hos det svenska folket börjar nu ta sig litet mer organiserade uttryck, och det är vi naturligtvis glada för. Men det förefaller som om de politiska partierna — centern börjar nu bli undantaget — inte vill ta konsekvenserna av det som faktiskt verkar vara folkets vilja i detta stycket. Den viljan hänger ju inte i luften — den är en funktion av livsmedelsprisernas stora andel i hushållsbudgeten. De metoder som vi förordar för att ersätta inkomstbortfallet i statskassan har vi noga behandlat i andra sammanhang, men matprisernas roll i hushållsekonomin och mervärdeskattens roll i det sammanhanget är naturligtvis den att höga matpriser är särskilt påfrestande för lågavlönade med stor försörjningsbörda. De intäkter som matmomsen ger till statskassan, ungefär 20 miljarder kronor, är en fjärdedel av de totala momsintäkerna och ungefär en tredjedel av inkomstskatterna. Dessa siffror visar det orimliga i att beskatta livsmedel på det här sättet. Vi måste alltså få — ett förslag om att avskaffa mervärdeskatten på livsmedel. Som ett första steg på den vägen vill vi kraftigt höja livsmedelsubventionerna — detta inte bara av, skall vi säga, fördelningspolitiska skäl, även om det är det främsta skälet. Vi menar att vi för budgetåret 1988/89 skall höja subventionerna med 4 miljarder kronor. Norrlandsjordbruket har en del i den framtida regionalpolitiken som vi inte kan bortse ifrån. Vi talar om att hela Sverige skall leva. Med ”hela Sverige” måste vi då också mena de områden som nu är utsatta för mycket starka krafter som verkar för ytterligare avfolkning. Norrlands inland klarar sig inte utan ett levande lantbruk. Menar vi någonting med att hela Sverige skall leva, då måste Norrlands lantbruk stödjas på ett annat sätt än nu. Ett sätt vore — det gäller visserligen en detalj men en detalj som vi anser betydelsefull — att införa ett arealstöd till spannmålsodlingen. Spannmålsodlingen i exempelvis Norrbotten är betydelsefull från många synpunkter. Där finns en tradition, ett kunnande och en möjlighet att utveckla den delen. Vi vill behålla spannmålsodlingen med tanke på försörjningsberedskapen, sysselsättningen och, naturligtvis, för att hindra igenväxningen av landskapet och direkt därefter plantering av skog på dessa ytor. Vi vill ha ett förslag om arealstöd till spannmålsodlingen i Norrbotten. Skogens betydelse som motor i svensk ekonomi är ju ostridig, men skogen är ju inte bara en produktionsfaktor att ta virke ur — därom är alla ense. Prot. 1987/88:99 Skogspolitiken skall vila på en helhetssyn på skogen som en levande 13 april 1988 naturresurs. Detta skall naturligtvis klart framgå av skogsvårdslagen, vars JT oo rodd portalparagraf bör formuleras om, så att detta syfte klarare uttrycks. Det här fen SN SKOgsDrpk är också litet av en vpk-käpphäst i motionssammanhang men blir inte mindre rr angeläget för det. Vi skall ha en formulering som visar att hänsyn till såväl bevarandet av arter och ekosystem som människors behov av rekreation är lika viktiga faktorer som ekonomiska aspekter. Kan vi inte överlämna skogen till kommande generationer i sådant skick att den är lämpad att fortfarande hålla en genetisk variation, en rik fauna och flora, är den heller inte på sikt den ekonomiska resurs som vi också behöver. Denna ändring av ifrågavarande paragraf iskogsvårdslagen är till sin karaktär sådan att den inte är särskilt svår att göra. Och den uttrycker på ett annat sätt än den nuvarande formuleringen den vilja som jag utgår ifrån att alla egentligen är eniga om. 58§3-bidraget har diskuterats under många år. Bidragets karaktär och det, låt oss kalla det så, praktiska handhavandet vid fördelningen har förändrats över åren. De nackdelar som bidragets användning hade när det infördes har i praktiken kunnat undanröjas på ett högst påtagligt sätt. Det är naturligtvis bra hog. Vi anser att vi måste säkra att den del av 583-bidraget som har betydelse från regionalpolitisk synpunkt alltfört kommer att utgå. Vi vill ha kvar skogsvårdsavgiften som ett instrument att fördela resurser inom skogsnäringen. 5§3-bidraget har varit ett av de instrument som gör det möjligt att fördela pengar tillbaka till skogen. Vi måste alltså hitta andra kanaler för att göra det, när vi nu vill avskaffa 5§3-bidraget. Vi har varit öppna för olika typer av användningsområden: skogsgallring, hjälpplantering, andra sätt att kanalisera pengarna. De medel som flyter in genom skogsvårdsavgiften skall ju inte i större utsträckning än hittills hamna utanför skogen. Skogsvårdsavgiften förlorar i så fall alltmer karaktären av avgift och blir en skatt bland alla andra. När det gäller 5§3-bidraget yrkar jag alltså bifall till vpk:s reservation nr 35 i betänkandet. Skogsbilvägarna är nödvändiga för att man över huvud taget skall kunna få fram det virke som skogen producerar. Grunden för ett gott tillvaratagande av skogens produktionsförmåga är ju att vi kommer åt själva råvaran. Från samhällssynpunkt finns det alltså all andledning att se till att vi har ett bra skogsvägnät. Den ökning av anslaget till byggande av skogsvägar som vi föreslår skall ses mot denna bakgrund. Ökningen är också viktig för att vi skall kunna ha en kontroll över hur skogsbilvägarna byggs. Det är helt enkelt lättare att kontrollera att vägarna byggs på ett från natursynpunkt riktigt sätt, om samhället har möjligheter att styra inriktningen. Bidraget till fiskevården är något som kan tyckas vara en relativt liten del av den svenska jordbrukspolitiken. Rekreationsvärdet av fritidsfisket är stort; vi behöver inte diskutera frågan särskilt ingående för att begripa detta. De bidrag som har utgått är för små, en höjning är nödvändig för att fiskevården inte skall eftersättas. På denna punkt har centern, folkpartiet och vpk enats i principfrågan, men vi hade olika åsikter om hur mycket pengar som behövs för detta ändamål. Det viktiga är dock att denna verksamhet omfattar en mycket stor del av svenska folket och att den därför är ett intressant område att bevara och utveckla. 13 Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på de inlägg som hittills förekommit i denna debatt om utskottets betänkande över jordbruksdepartementets budgetbilaga, får man intrycket att det skulle råda stort missnöje med den proposition som jordbruksministern har avlämnat.

Sven Eric Lorentzon gjorde en lång genomgång av kritiken mot regeringens jordbrukspolitik och hävdade att regeringens politik var kortsiktig och inte till fyllest. De indragningar av stöd som Lorentzon förespråkar innebär ju att vi tar bort samhällets möjlighet att medverka till en mer långsiktig lösning av jordbrukets problem. Bengt Rosén kom tillbaka till förslaget om en ny jordbruksutredning och sade att vi inte får förlora tid. Ja, det är ju just för att inte förlora tid som vi har motsatt oss förslaget att åter utreda jordbruksnäringen. Praktiskt taget varenda detalj är utredd. Vi känner till problemen, men tyvärr har vi inte i dag lösningar på alla de problem som uppstår till följd av de omställningar som kommer att behövas inom jordbruket. Det är det som är problemet, men det löser vi inte genom att åter utreda frågan. Jag kan dela utskottsordföranden Karl Erik Olssons uppfattning att samhället måste ta ett klart ansvar för jordbrukets framtida utveckling. Vi har aldrig ifrågasatt detta. Inte minst de förhandlingar som vi på morgonen hörde har strandat visar att det är samhället som deltar i förhandlingarna. Man vill ha fasta priser för att kunna ge jordbruket en mer långsiktig och stabil inriktning. I annat fall kunde jordbrukarna sälja sina produkter på den öppna marknaden, men då skulle det verkligen bli oro i lägret. Karl Erik Olsson nämnde också OECD-rapporten, och han var tveksam till den. Tveksam kan man alltid vara, Karl Erik Olsson, till underlaget för rapporten, men vi har här i landet att stort samhälleligt stöd till jordbruket. Problemet är att denna fråga har uppmärksammats. Det har hävdats att Sverige måste se över detta stöd, eftersom det inte anses vara konkurrensneutralt. Det är det som är problemet. Om vi skulle konkurrera med våra livsmedelsprodukter skulle det nämligen kunna påstås att samhället subventionerar dem i alltför stor utsträckning. Jag är medveten om att samhället måste stödja jordbruket. Vi har i stora delar andra förhållanden och förmodligen det effektivaste jordbruket i världen. När Karl Erik Olsson säger att Norge och Finland inte finns redovisade i rapporten, måste vi tänka på att de har en helt annan situation än vi. Exempelvis kan Finland inte odla längre söderut än en linje söder om Uppsala. I det här landet ger vi särskilt stöd till Norrlandsjordbruket. Fru talman! Låt mig också säga några ord om livsmedelssubventioner och momsen, även om momsen inte är en fråga som vi i vårt utskott skall behandla. Ökade subventioner till livsmedel och sänkt moms skulle inte gynna enbart de betalningssvaga grupperna i samhället; även höginkomsttagare, jordbrukare och riksdagsmän, Karl Erik Olsson, skulle ju få ett betydligt bättre stöd om vi slopade momsen och införde högre livsmedelssub — Prot. 1987/88:99 ventioner i stället. Jag är mycket tveksam till om det är rätt väg. Det kan vara — 13 april 1988 betydligt bättre att gå in med speciella stödåtgärder till de betalningssvaga grupperna i samhället. Då blir stödet mer direkt riktat, och då blir det också effektivare. Framför allt är detta en fördelningspolitisk fråga, vilket vi inte får förglömma. Detta sade också utskottet förra året, då vi talade om att vi tänkte minska livsmedelssubventionerna. Det är klart att vi i den situationen måste kompensera framför allt barnfamiljerna. Fru talman! Förutom det betänkande som nu föreligger till behandling kommer utskottet under våren att avge flera betänkanden som i allra högsta grad kommer att beröra jordbruket; när det gäller jordbruket och miljön framläggs förslag om bättre anpassning av livsmedelsproduktionen till miljön. Vi kommer att få ta ställning till en omfattande förändring av djurskyddslagen, och trots de långa och segdragna förhandlingarna måste vi ta ställning till prisregleringen och därmed sammanhängande frågor. Det betänkande vi diskuterar i dag rör bara en del av jordbrukspolitiken. Trots detta har till betänkandet fogats inte mindre än 55 reservationer. Av detta kan man få intrycket att det skulle råda stort missnöje med den proposition som ligger till grund för betänkandet, vilket jag sade inledningsvis. Betänkandets förslag är preciserade i 142 punkter. På samtliga punkter har propositionen vunnit utskottets gillande. Detta har i de allra flesta fall dessutom skett med mycket stor majoritet. Det är enbart på två punkter av 142 som de tre borgerliga partierna i reservationer gemensamt haft en annan uppfattning än regeringen. Det är inom skogspolitikens område. Jan Fransson kommer senare att närmare motivera våra ställningstaganden på detta område, men låt mig ändå nämna att de reservationer i vilka de tre borgerliga partierna är eniga gäller frågan om ett borttagande av anslaget för tillsyn enligt lagen om träfiberråvara samt en översyn av skogsvårdslagen. Lorentzon var här i talarstolen mycket förvånad över att de borgerliga hade lyckats nå samstämmighet i frågan om en översyn av skogsvårdslagen. De är nämligen djupt oense om hur skogsvårdslagen skall utformas, av de avlämnade motionerna att döma. Fru talman! Med anledning av de reservationer som har fogats till detta betänkande har jag följt upp motsvarande betänkanden från de två senaste åren. Förra året var de borgerliga partierna på fem punkter överens i sin kritik mot regeringsförslaget. Året före, budgetåret 1985/86, stod de borgerliga eniga mot regeringen på sju punkter. Splittringen bland de borgerliga blir således värre och värre år efter år också inom jordbrukspolitikens område. Om man räknar bort de åtta vpk-reservationerna, så är de oense på 45 punkter av 142. Detta kan inge vissa betänkligheter för den som tror att en borgerlig regering skulle föra en samlad och kraftfull jordbrukspolitik. Det finns självfallet i reservationerna krav på ökade anslagsäskanden som kan ses som angelägna, men det gäller att vara återhållsam även med anslagshöjningar som kan anses blygsamma, så att man inte återigen hamnar i en budgetsituation med stigande underskott. Vi har ju erfarenhet också av en sådan politik, fru talman. 15 Trots den restriktivitet som måste råda inom jordbrukets område, finns det i budgeten en rad plusposter, som jag tycker vi har anledning att se mycket positivt på. Budgeten innehåller resursförstärkningar inom områdena yttre miljö, djurhälsa och djurmiljö, miljöinriktad växtodling och alternativ odling, vilket också borde få ett positivt mottagande. Stödet till speciella åtgärder inom Norrlandsjordbruket får 80 nya miljoner, förutom de satsningar på 100 milj.kr. som beslutades förra året och som skulle vara i tre år. Redan nu kommer således ytterligare 80 milj.kr. till detta anslag. Också stödet till rennäringen räknas upp med över 600 000 kr., och dessutom kommer ökade satsningar på en rad områden, bl.a. inom skogsnäringen. Det är alltså inte enbart negativa åtgärder, som det har gjorts gällande. Det finns så mycket positivt som borde kunna innebära en optimistisk framtidstro också inom jordbruket. Som Karl Erik Olsson påpekade, kan man med siffror bevisa att det skulle vara stora problem inom jordbruket. Det är helt klart att jordbruket står inför en omställning. Den drabbar och har drabbat många branscher, och det är helt klart att man i en sådan situation inte kan få full lönsamhet från starten, utan det får bli en framtidsinriktning. Men det går inte att säga att samhället inte medverkar till detta. Omställningsprocessen gör ju att produktionen blir mindre och företagen blir färre, och därmed blir det kanske bättre för en del företag. Däremot är vi nu inne i en situation där exportstödets andel har minskat på praktiskt taget alla områden utom just spannmål, och detta borde också kunna leda till att jordbrukarna nu kan behålla en större del genom att de slipper avsättningar till regleringskassorna och därmed får en förbättrad ekonomi. Självfallet kan man alltid diskutera avvägningar i budgeten — det framgår också av reservationerna. Det finns förslag om stora minskningar av anslagen och likaså betydande ökningar på vissa poster. Jag måste säga att när vi har granskat förslagen i budgetpropositionen har vi funnit dem väl avvägda, och därför har vi inte haft några betydande invändningar mot förslagen, utan majoriteten i utskottet tillstyrker desamma. Utan att göra anspråk på fullständighet vill jag ändå kommentera vissa reservationer. Det gäller de inbesparingar som föreslås framför allt när det gäller lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna samt bidraget till jordbrukets rationalisering och markförvärv. En sådan minskning av anslaget som föreslås av moderaterna och folkpartiet skulle under rådande förhållanden vara djupt olycklig både för näringen som helhet och för den enskilde jordbrukaren. Jordbruket är inne i en omställningsfas. Vi måste skapa bättre balans mellan produktion och konsumtion av livsmedel, söka andra vägar för ny och angelägen produktion som också kan anses vara lönsam, förhindra att jordbruket blir en sektor som förorenar miljön och byta kvantitet mot kvalitet. I detta omställningsarbete har lantbruksstyrelsen och våra lantbruksnämnder en viktig uppgift. Då kan man inte minska resurserna i den omfattning som föreslås i reservationen. Här behövs också, Bengt Rosén, andra organisationer. Jag är medveten om de insatser som görs från hushållningssällskapens sida på detta område, men det räcker inte. Samhället måste också ställa upp med den rådgivning och de resurser som behövs. Denna omställning berör självfallet också i allra högsta grad de lantbruka — Prot. 1987/88:99 re som är beredda att gå in för och arbeta för förändringar. Då behövs det nya — 13 april 1988 typer av investeringar, men det behövs kanske också en annan syn på strukturrationaliseringar. Då är det viktigt att samhället också där stimulerar till satsningar och rationaliseringar hos jordbrukare som företar den omställning som är så nödvändig. Sedan återkommer man i reservationerna till den årliga frågan om ansvarsfördelningen beträffande kostnaderna för spannmålsöverskottet. Låt mig slå fast att staten har tagit sin del av ansvaret, och detta med råge, om man utgår från de beräkningar som låg till grund för uppgörelsen att staten skulle svara för 40 26 av kostnaden under en femårsperiod. Låt mig också påpeka att kostnaderna skulle minskas genom att jordbruket självt aktivt skulle bidra till att reducera volymen av spannmålsproduktionen. Där kvarstår ännu en stor del att göra, för spannmålsvolymen är praktiskt taget på samma nivå som den var när uppgörelsen slöts. När det gäller reservationerna om olika typer av beredskapsåtgärder, kan man väl säga att det förslag som utskottsmajoriteten står bakom i förhållande till den situation som vi för närvarande har täcker de behov som kan uppkomma i situationer där det kan vara nödvändigt att vidta beredskapsåtgärder. Försvarsutredningen har ju nyligen tittat på detta. Det är helt klart att man här får vara beredd att göra vissa nödvändiga förändringar. Som vi ser det behöver man i varje fall inte vidta några förändringar inför nästkommande budgetår. När det gäller vpk-reservationen om slopande av matmomsen vill jag bara säga att det inte är jordbruksutskottet som handlägger den sortens frågor. Däremot kan jag något kommentera förslaget att införa ett arealstöd för spannmålsodlingen i Norrbotten. Inte heller detta är ett förslag som utskottet kan biträda, eftersom arealstödet måste ställas i paritet med priset på spannmål om det skall leda till en minskad spannmålsproduktion. Nu föreslås juinte detta i vpk-reservationen, utan det är mera ett allmänt stöd till framför allt Norrbotten, men låt mig ändå peka på de 80 milj.kr. som föreslås till jordbruket i norra Sverige. Detta måste vara en bättre satsning, eftersom den kan vara mera flexibel till de enskilda jordbrukarna och kan innehålla satsningar som har betydelse för den mera långsiktiga produktionen. Jag sade i inledningen att vi måste var återhållsamma även med stödåtgärder som torde te sig ganska blygsamma. Detta gäller de reservationer som fogats till betänkandet beträffande bidraget till fisket. Man kan alltid hitta motiv för uppräkning av olika stödformer, men utskottet har gjort den bedömningen att det anslag som nu föreslås med hänsyn till rådande omständigheter ändå får anses vara till fyllest. När det sedan gäller reservation 50 angående livsmedelsverkets uppgifter i samband med undersökningar av dricksvatten vill jag framhålla att livsmedelsverket redan har den uppgiften. Ett tillkännagivande från utskottet skulle inte på något sätt påverka situationen. Detsamma kan sägas om forskningen. Även om professurerna beträffande lantbruksuniversitetet samt skogsoch jordbrukets forskningsråd, som tas uppi reservationerna, inte har precis samma inriktning som de tjänster som nu finns, ryms ändå arbetsuppgifterna inom de berörda myndigheterna och organisationerna. Fru talman! Med det anförda vill jag — även om jag inte har berört skogspolitiken, vilket Jan Fransson senare kommer att göra, och inte kommenterat alla reservationer — hänvisa till utskottets skrivningar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.